Herr talman! Det förekommer inte sällan att sådana meningar förs fram som att reklamen inte skulle vara behövlig och t.o.m. skadlig. Ingen uppfattning kan vara felaktigare. Den fyller en stor uppgift i dagens moderna samhälle. Inte minst är den till stor upplysning för konsumenten. Genom reklamen blir det också möjligt att i produktionshänseende utnyttja stordriften, som för många artiklar är av vital betydelse när det gäller att konkurrera. Därför kan man utan vidare påstå att reklamen i många fall blir till nytta för konsumenten genom ett lägre pris. Reklamen medför också att många företag har möjlighet att bygga ut och därmed skaffa sig en bas för att gå ut på exportmarknaden och sålunda tillföra vårt land värdefull valuta. Reklamen är därför ett medel för att i fortsättningen klara full sysselsättning. Det är beklämmande att man inför beskattningssystem som inte varit föremål för tillräckliga överväganden innan de blir verklighet. Vi har under den senaste tiden haft alltför många sådana. Vi har fått en arbetsgivaravgift som fördyrar sysselsättningen på ett allvarligt sätt och som blir särskilt besvärande för många arbetskraftsintensiva företag i vårt land, vilka redan på grund av våra i jämförelse med utlandet höga arbetskostnader har svårt att klara sig. Vi har för inte så länge sedan genomlidit den s.k. flaskcirkusen, som medförde en ny beskattning på visst emballage, en skatt om vars verkningar vi vet mycket litet. I varje fall är det säkert att den försvårar och fördyrar vår egen produktion. Detsamma är förhållandet med den införda reklamskatten, som vi nu skall diskutera. Vid skattens införande under föregående år förekom det mycket allvarliga varningar från såväl den direkt berörda branschen som hela näringslivet. Återigen var statsmakterna genom vår regering i färd med att lägga nya pålagar på vår produktion, och vårt kostnadsläge höjdes ytterligare, trots att vi i jämförelse med omvärlden låg mycket högt. Det har redan nu visat sig att de varningar som från många håll framfördes inte var överdrivna, utan verkningarna har blivit mer besvärande än som förutsågs, och detta gäller såväl för skattemyndigheterna som för de företag som berörs av skatten, och det är den övervägande delen av svenskt näringsliv. Därtill kommer de verkligt stora problem som drabbar de företag som skall tjänstgöra som inlevererare av denna skatt. Det är inte att undra på att den grafiska branschens företrädare, som närmast har att tjänstgöra som skatteindrivare, känner det betungande och påfrestande. Det är ett mycket stort ansvar som statsmakterna lägger på dessa företag, när man utifrån den mycket bristfälliga lagstiftningen fordrar att en riktig beskattning skall ske. Det är tyvärr med denna skatteförordning som med så många andra: först inför man den — det är ofta så bråttom att införa nya skatter — och sedan skall man då försöka att administrera tillämpningen, och efter detta kommer nya utredningar. Det är precis vad som skett med den nuvarande skatten. Riksskatteverket är nämligen i full färd med att undersöka lagändringar som skall göra det möjligt att hjälpligt hantera den här förordningen. Detta är naturligtvis icke en ur rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande ordning. Det är mycket svåra avgöranden som tryckerierna nu ställs inför om hur skatten skall tillämpas. I vissa fall synes en trycksak bli föremål för beskattning, i vissa fall inte. Inför utskottet har demonstrerats exempel på olika trycksaker som visat hur svårt det är att avgöra om skatt skall utgå eller icke. Det blir inte sällan ett helt godtyckligt avgörande i ena eller andra riktningen. T. o. m. ett mjölkemballage har i sin helhet blivit belagt med reklamskatt därför att det på kartongen fanns ett tryck om den bekanta juicen Helst. En broschyr över en gravsten blev reklam därför att den stod i en miljö av träd och det stod några ord om att den var vacker. Det måste vara en omöjlighet för ett enskilt företag att avgöra när man skall beskatta och när man inte skall göra det. Vidare bör man också ta hänsyn till alla de onödiga kontroverser som måste uppstå mellan tryckare och beställare när bestämmelserna är så oklara som de är. Reklamen skall ju även träffa utställningar och mässor, men där är det också en mycket svår avvägning, som man icke är säker på inom riksskatteverket. Det avgörande synes vara att bestämma, om det är vanlig egentlig försäljningsmässa eller om det bara är en reklammässa. Var och en som känner till detta aldrig så litet vet att det är nära nog omöjligt att skilja mellan vad som är det ena eller det andra. Med hänsyn till att skatten ger så litet i förhållande till de stora kostnader som träffar framför allt näringslivet men även skattemyndigheterna bör den här skatten med det snaraste avskaffas. Det hart.o.m. ifrågasatts om den över huvud taget kommer att ge några vidare inkomster till statskassan. Därför bör vi här i vårt land göra som man redan har gjort i Italien, där man under en tid haft reklamskatt på annonser och på radiooch TV-program, nämligen upphäva beskattningen. Det skedde där nera vid årsskiftet. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservationen

Herr talman! Det är inte bara den sena kvällstimmen som gör det mindre lämpligt att diskutera reklamskatten, men den bästa grunden för en sådan diskussion om reklamens roll i vårt samhälle skulle man onekligen få, om vi hade det material som reklamutredningen förväntas komma med när den utredningen till sist blir klar. Samtidigt vore det naturligtvis anmärkningsvärt, om konsumtionspåverkande faktorer sådana som reklamen inte diskuterades. Reklamens roll, dess former, innehåll och omfattning i samhällen som vårt, med hög men ojämnt fördelad konsumtion, finns det verkligen anledning att diskutera. Från centern betonade vi redan förra året, då reklamskatten infördes, att den borde bedömas i samband med att man tar ställning till andra tänkbara åtgärder för att sanera den kommersiella reklamen. Dessutom anförde vi förra året en lång rad anmärkningar mot det föreliggande förslaget till reklamskatt — undantaget var annonsskatten, som fanns redan tidigare och som vi godtagit som ett provisorium. Kritiken från vår sida gällde lagförslagets tekniska utformning, skattens höga administrationskostnader och det begränsade statsfinansiella utbytet — vilket redan då kunde förutses — liksom sysselsättningsproblemen inom den grafiska industrin, bl.a. genom ändrade konkurrensförhållanden gentemot utländska reklamproducenter. En praktiskt taget enhällig remissopinion, som vi minns hade i stort sett samma utgångspunkter, kritiserade reklamskatten. I sammanhanget kan bortses från de partsintressen som bedrivit kampanj mot reklamskatten — en kampanj som alltjämt pågår. Detta var i korthet bakgrunden till att vi röstade mot reklamskattens införande. Det visade sig att det fanns en majoritet här i kammaren för ett genomförande även av det hårt kritiserade förslaget, och därmed är alltså reklamskatten ett faktum. Samtidigt kommer reklamskatteutredningen i slutet av det här året — eller kanske i början av nästa år — att lägga fram förslag om åtgärder angående reklamens innehåll och former, alltså reklamsanerande åtgärder. Det finns nu anledning att se praktiskt på situationen. Reklamskatten har varit i kraft sedan november förra året. Tyvärr verkar redan nu riktigheten av en hel del av vår kritik att bekräftas, men det är för tidigt att göra en slutgiltig total bedömning. Vi vet av erfarenheter från andra nya skatter, att inledningsskedet kan vara motigt men att skattemyndigheterna efter hand lyckas få ordning på bestämmelser och tillämpning. Dessutom bör riksdagen uttrycka möjligheten till en samlad bedömning när reklamutredningen blir klar. När det finns uppenbara brister i en lagstiftning och det föreligger betydande svårigheter att förbättra lagstiftningen på en viss punkt, bör riksdagen utan dröjsmål besluta om ändring. Det föreslår vi när det gäller reklambeskattningen av mässor och utställningar, som enligt informationer varit det allra svåraste avsnittet i lagen att tillämpa. Sanningen är väl den, att riksskatteverket fortfarande inte har kunnat finna en rimlig tillämpning av den nämnda bestämmelsen eller en godtagbar gränsdragning mellan skattefria och skattepliktiga mässor eller utställningar. Föredragningen inför utskottet och inkomna skrivelser, vilkas riktighet för övrigt bekräftats under utskottsbehandlingen, visar att det knappast finns några möjligheter att avsevärt förbättra förordningen på denna punkt. Därför föreslår vi att reklamskatten avskaffas på mässor och utställningar fr.o.m. halvårsskiftet. Skulle reservationen 2 bli nedröstad i den kommande voteringen utgår jag ändå från att skattemyndigheterna känner sig oförhindrade att komma med förslag om dess avveckling, eftersom också utskottsmajoriteten klart har uttalat att ”de nuvarande reglerna knappast kan bibehållas oförändrade och att det således finns skäl att ompröva denna del av reklamskatten om man inte kan finna regler som är invändningsfria från såväl praktiska som principiella synpunkter”. Ett bifall till reservationen 2 skulle i någon mån underlätta reklamskattenämndens och riksskatteverkets arbetsbörda när det gäller att tillämpa bestämmelserna i reklamskatteförordningen och skapa klarhet för dem som kan tänkas tillhöra de skattepliktigas skara på det här området. Med hänsyn till den sena timmen skall jag nöja mig med detta och ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2.
Herr talman! Många av de allmänna synpunkter som herr Magnusson i Borås anförde kan jag instämma i — det var just sådana synpunkter som motiverade att vi från folkpartiets sida väckte motionen om avskaffande av annons och reklamskatten. Jag vill gärna också instämma i vad Olof Johansson i Stockholm sade om att reglerna beträffande reklamskatt på mässor och utställningar är helt oacceptabla. Jag har emellertid också den uppfattningen att erfarenheterna redan har visat att reglerna även i övrigt är lika oacceptabla. Jag vill därför inte stanna vid det mycket begränsade avsnitt som mässor och utställningar utgör. Reklamskatten har utan tvivel redan visat sig vara en mycket dålig affär. Intäkterna för den första redovisningsperioden november— december 1972 har enligt uppgift varit endast 10 miljoner kronor. Räknar man bort annonserna skall man finna att utfallet i procent av budgeterat belopp för den egentliga reklamskatten är endast 21. Men man måste enligt min uppfattning också göra vissa avdrag för att få ett riktigt både budgetekonomiskt och ännu mera samhällsekonomiskt netto fastställt.

Vidare har man att räkna med administrationskostnader inom företagen, och sådana kostnader betalas delvis genom lägre företagsbeskattning. Mindre skatt från grafiska företag torde det vara riktigt att kalkylera med, eftersom arbetsuppgifterna i den branschen kommer att minska. Dessutom medför sysselsättningsstörningarna en klar samhällsekonomisk kostnad. Frågan är om man efter avdrag för alla dessa poster över huvud taget har något netto. Troligare är nog att reklamskatten föranleder direkta kostnader. Motsatsen är i varje fall ingalunda tillfredsställande bevisad. Men problem att klara och improduktiva arbeten att sköta skapar man i hög grad både hos företag och hos berörda statliga myndigheter. Ingen skall tro att vi ökar våra resurser med den typen av arbeten. I företagen komplicerar man arbetet med kalkylerna och framtvingar diskussioner med kunder på grund av att det råder delade meningar om vad som avses med reklamtrycksak — det är verkligen inte lätt att tolka det. Att drivande personer i ett företag skall behöva engageras i ett improduktivt arbete som inte är lönande för vare sig företag eller samhälle är helt oacceptabelt. Särskilt trängda blir här som i så många andra fall de små och medelstora företagen som är sämre utrustade med särskilt avdelade administratörer. Reklamskatten leder till en tvångsmässig byråkratisering även av de mindre och medelstora företagen. Inte minst gäller det naturligtvis de 3 000 småföretagen inom den grafiska branschen. De har redan stora svårigheter att anpassa sig till modern teknik, och ovanpå detta har nu lagts att de skall vara indrivare av en mycket krånglig skatt, som dessutom för kunder och för allmänhet måste framstå som orimlig — ja, i en hel del fall rent av som löjlig. Vi har i skatteutskottet fått lyssna till en ansvarig för reklamskatteärenden i riksskatteverket. Ingen skugga må falla över en skicklig ämbetsman som sköter sitt jobb, men det blev genom hans redogörelse klart vilket kineseri och vilka konstiga ställningstaganden som riksdagens reklamskattebeslut tvingar fram. Om exempelvis Kar de Mumma hade haft tillfälle att närvara vid skatteutskottets sammanträde, hade han fått åtskilligt med stoff till komiska inslag i kommande revyer. En reklam för en stol blir skattebelagd om stolen ser elegant och säljande ut — annars inte. En reklam för bord och stolar som har en dekorativ inramning med tapeter bakom, en vacker dukning osv. blir så lockande att den skattebeläggs. Om den reklamerade varan finns i en lockande miljö med t.ex. blommor omkring blir det skatt. Man kan förstå hur det känns för en seriös högre ämbetsman att ägna tre timmar per dag åt att sitta med sådana här kufiska hårklyverier. Kort uttryckt blir resultatet att reklam som är bra gjord och alltså säljande skall beskattas men att reklam som är dåligt gjord och inte särskilt säljande — men ändå reklam — skall vara skattefri. Finns det, herr talman, rim och reson i en sådan ordning? Reklamen har enligt min mening en viktig funktion att fylla i en marknadsekonomi. Det är genom den man ger möjlighet att informera om nya produkter, om prisvariationer och över huvud taget om sådant som är viktigt för att man skall kunna utnyttja valmöjligheterna i fråga om varor och tjänster i ett varierat utbud. Hur skall för resten nyetablerade företag kunna sprida kännedom om sitt utbud utan reklam? Om man vill minska reklamvolymen bör man ta ställning till vilka andra marknadsföringsformer man skall ha i stället. Vill man bara förbättra reklamen, har man gått helt fel väg. Reklamen blir knappast bättre av att den blir mindre. Tvärtom har skattens utformning kommit, som jag redan berört, att direkt leda till sämre reklamprodukter.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 1.

Herr talman! De motioner som behandlas i detta betänkande skrevs redan i januari månad, innan några som helst deklarationer avseende reklamskatten på trycksaker hade lämnats. Man hade inte heller behövt lämna några. Ändå tycks motionärerna vara alldeles tvärsäkra på hur skatten kommer att verka i praktiken och att den kommer att vålla så stora svårigheter att den borde avvecklas. Det måste betyda, som utskottet skriver, att dessa motioner bygger på en förutfattad mening och inte är sakligt grundade. Det är alldeles för tidigt, menar vi, att göra några tvärsäkra värderingar av annonsoch reklamskattens verkningar. Men en annan sak är de initialsvårigheter som skatteadministrationen nu har. Dem skall jag inte ett enda ögonblick förneka. De var ingen nyhet för skatteutskottet när vi behandlade denna fråga. Då underströk utskottet — jag vill gärna framhålla detta — att riksskatteverket skulle komma att ställas inför betydande svårigheter vid tillämpningen av de då föreslagna bestämmelserna och att detsamma gällde tryckerierna i fråga om reklamtrycksakerna. Utskottet föreslog då vissa inte så betydelselösa ändringar i propositionen. Dessa ändringar antogs av riksdagen. Utskottet förutsatte att beskattningsmyndigheterna skulle ta initiativ till förbättringar så snart det fanns anledning härtill. Så har ju också skett, vilket jag skall återkomma till. Dessa initialsvårigheter var ingen överraskning för skatteutskottet och inte heller för beskattningsmyndigheterna. Det första skedet kan bli arbetskrävande för såväl skattskyldiga som beskattningsmyndigheter, sade utskottet då. Men svårigheterna kan övervinnas efter en förhållandevis kort inkörningsperiod, sedan reglerna modifierats på grundval av vunna erfarenheter. Det fanns, tillade utskottet, anledning anta att behov av författningsändringar kunde uppkomma relativt snart efter det förordningen trätt i kraft. Nu säger åtminstone vissa motionärer att det skulle innebära en ren nettovinst för staten om skatten avskaffades. Läser man reservationen, finner man att också reservanterna tycks mena det. Administrationskostnaderna skulle uppgå till 10 miljoner kronor, har vi sett i pressen och även i trycksaker som vi har fått. Men hur är nu verkligheten, om man får döma av riksskatteverkets experter som praktiskt sysslar med detta? För nästa budgetår har riksdagen anvisat 70 miljoner kronor till riksskatteverket, därav till vissa tjänster avsedda för reklamskatten 1,2 miljoner kronor. Tullverket har inte begärt ett enda öre, inte en enda extra tjänst, för sitt arbete med reklamskatten. Riksskatteverket uppskattar totalkostnaden för skatten detta år till 1,4 miljoner kronor och inkomsten till 90 miljoner kronor. Är de experter som handlägger skattefrågorna och som beräknar vad skatten skall ge och vad den skall kosta ute och talar i nattmössan? Statens utgifter för reklamskatten, som av kända skäl alltid blir drygast i inledningsskedet, kommer därmed att uppgå till 2 procent av den inkomst som staten får. Även om man nu tycker att det är en hög procentsats bör man ändå beakta — och det vill jag gärna understryka — att den om man jämför med andra punktskatter är låg och att reklamskatten berör jämförelsevis många skattskyldiga. All erfarenhet visar att kostnaderna för dylika skatter blir högst under inkörningsskedet men sedan sjunker successivt. Skatteutskottet slår helt enkelt fast att skatten ingalunda blir förlustbringande för statsverket. Uppgifterna om de skattskyldigas höga kostnader är inte heller grundade på något bättre material än det där man säger att det kommer att kosta 10 miljoner kronor och att det blir förlust för staten. Vid de skattekontroller som riksskatteverket har gjort bekräftas detta. Många skattskyldiga är ännu inte registrerade, förklarade riksskatteverkets representant. Varför har det influtit så litet pengar som det talas så högt om och som finansministern inte vill erkänna? Jo, många trycksaker var beställda i förväg och betalades i förskott för att man skulle slippa ifrån skatten. Man hann knappt få fakturan förrän man betalade den omgående. Verkningarna kan man alltså avläsa i den första skatteuppbörden. Därför blev beloppet relativt lågt, och det har inte ett dugg med de verkliga förhållandena att göra. Anledningen var naturligtvis att skatten annonse Nr 67 rades så långt i förväg att man kunde — om jag får använda det uttrycket Onsdagen den — hamstra på det här sättet. I skatteutskottets betänkande säger vi att 11 april 1973 detta bör ge lärdomar för framtiden. Jag skall nöja mig med att kort och — — — — — gott säga det, så får var och en sedan tolka det på sitt sätt. Reklamskatten Riksskatteverket har helt klart för sig svårigheterna med och bristerna i skattens utformning. Det gäller framför allt gränsproblem, och de redovisades som fru Nettelbrandt sade i skatteutskottet. Man har naturligtvis väldiga svårigheter att få fram en praxis, och man har svårigheter med att ändra bestämmelserna så att skatten blir åtminstone lättare att administrera, vilket vi talade om när vi genomförde den. Nu är man i riksskatteverket fullt sysselsatt med att arbeta fram en ändring av bestämmelserna och en lättare praxis. Därefter kommer resultatet att föreläggas Kungl. Maj:t för en proposition till riksdagen. Vi anser att det under dessa omständigheter inte kan vara riktigt att utan vidare avskaffa skatten, vilket också herr Olof Johansson i Stockholm underströk. Herr talman! Jag skall inte i detalj gå in på varför man införde skatten, för det tjänar ingenting till så länge vi diskuterar detta problem. Jag skall bara säga några ord om mässor och utställningar. Som herr Olof Johansson läste upp säger vi i skatteutskottet att här måste en ändring ske. Antingen måste man avskaffa beskattningen på dessa eller också måste vi få ändrade regler, som tillgodoser såväl praktiska som principiella synpunkter. Jag tror att man på riksskatteverket är fullt medveten om detta. Antingen väntar man ett förslag om att skatten skall slopas på mässor och utställningar eller också något annat förslag, som tar bort de oriktiga verkningar som den nu har. Men också den frågan kan säkerligen ingå i den översyn som riksskatteverket håller på med. Att utan vidare besluta i enlighet med reservanternas förslag, slopande av skatten på mässor och utställningar, anser sig majoriteten av utskottet inte kunna vara med om. Vi finner inte detta välgrundat. Vi kan alltså förvänta att vi får förslag om en översyn genom riksskatteverket.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
Herr talman! Herr Brandt sade att det inte var möjligt att uttala sig om några nya erfarenheter av skatten, eftersom inga deklarationer hade kommit in. Men herr Brandt glömmer bort att man i de privata företagen i allmänhet har en helt annan långsiktig planering än den man har i kanslihuset. Därför är det inget anmärkningsvärt att man vid införandet av en ny skatt i god tid ser om sitt hus och exempelvis genom att begära förhandsbesked får klarlagt om skattskyldighet föreligger eller inte. De som var berörda av detta levde med dessa problem långt före det att 180 motionstiden gick ut och långt innan den tid gick ut i februari när de Vilka intäkter har kommit in, frågar herr Brandt. Ja, de uppgifter jag använde är hämtade från riksskatteverket. Men det är klart att de uppgifterna är bruttouppgifter. Jag antar emellertid att varken riksskatteverket eller herr Brandt vill eller kan bestrida att t.ex. reklamskattekostnader är avdragsgilla och därför minskar exempelvis företagsbeskattningen. Detsamma gäller om flera poster som måste vara helt ostridiga. Till sist, herr talman, vill jag säga att reklamoch annonsskatten varit galen från början. Man behöver inte några längre erfarenheter för att finna hur rätt vi hade som redan i början var klara över detta. Det är inte någon uppfattning som på något sätt är gripen ur luften. Här nämnde herr Brandt just reklamskatteutredningen. Jag tycker att herr Brandt skall erinra sig, att reklamskatten infördes trots att man hade en förkrossande stark remissopinion emot sig. Jag tror att det var två remissinstanser, som förordade den. Alla andra avstyrkte. Det tycker jag kan vara något att ha med i minnet, när man nu till och med drar fram utredningen igen. Det är inte särskilt demokratiskt att göra på det sättet — det hoppas jag att herr Brandt tycker. I varje fall kommer man inte till några vettiga resultat, om man går fram med sådana metoder.
Herr talman! Herr Brandts redovisning av kostnaderna för denna reklamskatt föranleder mig att säga ett par ord. De siffror han redovisar är ju endast de direkta kostnader som statsverket har via riksskatteverket, dvs. de centrala kostnaderna, medan de lokala kostnaderna inte redovisas. Så säger man att tullverket inte har begärt någonting extra. Men det är klart att tullverket måste ha kostnader för att de i ganska stor utsträckning är sysselsatta med att bestämma beskattningen på de trycksaker som importeras. Till detta kommer framför allt de mycket stora kostnader som måste vidlåda näringslivet. Det är klart att det inte går att exakt precisera den siffran, men vi som såg demonstrationen i skatteutskottet blev verkligen insatta i det kineseri det måste vara för varje tryckeri att bestämma om det skall vara skatt eller inte. De besvärliga avgöranden och de kontroverser som naturligtvis uppstår med kunden måste innebära att företagen i fråga åsamkas mycket stora kostnader och tidsspillan. Det är egentligen ganska upprörande att en skatt nätt och jämt hinner införas förrän man måste sätta i gång med stora och genomgripande utredningar för att försöka komma fram till ett system som gör att det går att administrera skatten. Det måste i alla fall vara något fel. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det orimligt att införa ett skattesystem som är så dåligt underbyggt att det i det ena fallet blir skatt av en ren sinkadus och i det andra fallet blir det inte skatt. Så kan man inte ha det. Det måste i varje fall finnas förutsättningar för att åstadkomma en skatt som är någorlunda rättvis och riktig.
Herr talman! Det är ju ändå så att riksdagen har antagit den här förordningen om reklamoch annonsskatt. Därmed tycker jag också det Nr 67 är riktigt att vi, när vi upptäcker att den inte fungerar på ett Onsdagen den tillfredsställande sätt, omedelbart tar ansvaret för förändringar och inte 11 april 1973 skjuter över det till skattemyndigheten. Det är alldeles klart att det — — — — — dessutom krävs snabba åtgärder för att undvika ytterligare skadeverkningar när det gäller just beskattning av utställningar och mässor. Den skrivelse som har inkommit till utskottet från handelskamrarnas nämnd tar upp situationen som man upplever den mer än fyra månader efter reklamskattens ikraftträdande: Oklarhet råder i allt väsentligt om reklamskattens tillämpning på redan prissatta eller t.o.m. slutförda arrangemang. Man betonar särskilt vikten av att snabba åtgärder vidtas på denna punkt. Skall vi avvakta skattemyndighetens initiativ kommer detta att dröja i varje fall till den senare hälften av detta år och följaktligen ett ikraftträdande någon gång vid årsskiftet.
Herr talman! Trots att jag, som jag har redovisat i skatteutskottet, påtalade alla de initialsvårigheter som man hade att vänta i början och trots alla de upplysningar som skatteutskottet lämnade om svårigheterna antog riksdagen utskottets förslag om denna reklamskatt. Man förväntade att ändringar skulle behöva göras senare. Det är fakta i målet. Det kineseri som förekommer, för att använda herr Magnussons i Borås uttryck, har inte jag förnekat. Det finns tillämpningssvårigheter. Reglerna är inte så klara, det blir gränsfall, det går inte att få fram någon praxis, man får lämna mängder av förhandsbesked till de skattskyldiga osv. Fru Nettelbrandt sade att remissvaren överväldigande gick emot förslaget om reklamskatt. Ja, jag tror inte vi någonsin får remissvar som tillstyrker skattehöjningar på något område. Går vi ut till människor och frågar om de tycker att vi skall höja skatten för dem så är det något som de inte tycker om. Jag vet inte om det var något argument att använda, även om det fanns andra som också avstyrkte och som var opartiska i sammanhanget. Jag tror inte att det är någon idé att vi fortsätter diskussionen om kostnaderna för statsverket och kostnaderna för företagarna, men jag vill understryka vad direktör Thulin sade om kostnaderna för statsverket: att de var så och så stora och att de inte blir högre när man kommer i gång. Kostnaderna var inte heller sådana som näringslivet vill göra gällande, utan det blir ungefär samma proportioner.

Herr talman! Mycket kort. Herr Brandt borde väl i stället ha besvarat frågan om det inte är en ostridig uppgift att företagsbeskattningen minskar, när vi har en skatt som leder till avdrag inom företagen. Det måste väl ändå vara en ostridig uppgift, och det hade varit av värde om den blivit bekräftad. Flera av de andra uppgifterna som jag nämnde är lika ostridiga. Jag har över huvud taget inte tagit med kostnaden på grund av den ökade administrationen i statsförvaltningen, men herr Brandt menar väl 182 inte att denna mycket allvarlige man, direktör Thulin, tidigare har suttit och rullat tummarna tre timmar om dagen. Vad han behövde nu var bara en enda person för detta arbete. Det kan inte bortresoneras. Sedan vill jag till sist, herr talman, säga att om vi finner att ett beslut har varit ett dåligt beslut och om vi finner att allting talar däremot, är det ganska bra och hedersamt av oss politiker i allmänhet att inte ha sådan prestige utan att vi kan säga: Vi fattade ett dåligt beslut den gången, och därför bör vi nu göra om det. Det är inte nödvändigt att framhärda, om man finner att det inte kommer ut något positivt av det beslut som riksdagen har fattat.
Herr talman! Jag kan hålla med om det sista. Man skall inte fatta beslut som man inte har någon reveny av, men vi har ju olika uppfattningar om huruvida det var ett bra beslut eller ej. Jag har hänvisat till vad riksskatteverket säger, och fru Nettelbrandt har hänvisat till de uppgifter som jag har här i min hand. Där har man t.o.m. tagit upp samdistributionsrabatter i kostnaderna, som inte ett dugg hör hit. Allt det där är ju överdrivet. De sade själva att det nog inte var riktigt att komma med sådana uppgifter, för de var överdrivna.
Herr talman! Vi kan inte diskutera, om vi inte håller oss till de uppgifter som är lämnade. Jag har inte sagt ett ord om samdistributionsrabatten.
Herr talman! I de här summorna har näringslivet och de skattskyldiga räknat in även samdistributionsrabatterna. Det är obestridligt, och det valsar runt i den borgerliga pressen.

Herr talman! Det är inte så ofta som vi i vänsterpartiet kommunisterna från denna talarstol kan uttrycka tillfredsställelse över utskottsbetänkanden. När det gäller lagutskottets betänkande nr 12 beträffande inrättande av en ständigt verkande haverikommission inom handelsflottan kan jag i vart fall uttrycka en viss tillfredsställelse. Yrkandena i vår motion nr 619 har till stora delar blivit tillgodosedda. Till årets riksdag har flera ledamöter motionerat i samma fråga. Dessutom har det — som också nämns i betänkandet — ställts en enkel fråga i ärendet i år. Jag vill dock poängtera att frågan togs upp redan 1971 av mig i en interpellation till kommunikationsministern.

Enligt de meddelade direktiven skall sjöfartsverket lägga fram förslag till åtgärder. Utgångspunkten för arbetet bör enligt direktiven vara att åstadkomma en ständig haverikommission för handelsflottan. Sjöfartsverket skall härvidlag också överväga frågan hur undersökning bör göras av allvarliga olyckor på fartyg liggande i hamn eller på varv. Dessutom skall sjöfartsverket i sitt utredningsarbete samråda med berörda organisationer. Även om de meddelade direktiven inte helt täcker vårt motionsyrkande i fråga om haverikommissionens sammansättning och dess verksamhetsområde, har vi ansett det vara överflödigt med en reservation. Vi förutsätter att de önskemål som inte har blivit tillgodosedda kommer att bevakas av fackförbundens representanter, som sjöfartsverket skall samråda med. Herr talman! Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att det verkligen blir en skyndsam utredning i denna för sjöfolk, hamnarbetare och varvsarbetare betydelsefulla fråga. Dessutom kan jag med tillfredsställelse notera att ett kommunistiskt initiativ krönts med framgång.

Herr talman! Såsom herr Hallgren sade har det väckts motioner i det här ärendet från flera håll. De tre motioner som föreligger är undertecknade av representanter för samtliga i riksdagen företrädda partier. Jag kan för min del inte förstå annat än att de önskemål i fråga om sammansättningen av en haverikommission som herr Hallgren rörde vid kommer att tillgodoses i enlighet med de direktiv som är utfärdade. Där sägs nämligen att åtgärder skall vidtas för att tillskapa en organisation och handläggningsordning som säkerställer behovet av utredningsresurser i personellt, administrativt och tekniskt avseende. Det är i varje fall min uppfattning att detta väl täcker det önskemål som herr Hallgren framförde, nämligen att partsorganisationerna skall vara representerade i denna haverikommission. Om det skulle vara någon tvekan om det, så vill jag åtminstone personligen ställa mig bakom ett sådant önskemål i fråga om sammansättningen av haverikommissionen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Fröken Bergegren har frågat mig om den svenska regeringen delar den uppfattning som Europarådets rådgivande församling uttalat i sin rekommendation nr 679, antagen den 19 oktober 1972, att inom Europarådet bör tillsättas en expertgrupp vilken i första hand skulle få till uppgift att utreda vilken roll Europarådet bör ha i kampen mot narkotikan och för att komma till rätta med narkotikamissbrukets skadeverkningar i Europa. På detta får jag svara att svenska regeringen tillstyrkt tillsättandet av en sådan expertgrupp när frågan varit uppe till behandling i ställföreträdarkommittén i Strasbourg. Vid det möte som för närvarande pågår inom kommittén skall frågan om upprättandet av expertgruppen avgöras, och den svenska delegationen har liksom vid tidigare tillfällen instruktion att stödja detta förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga, som jag givetvis finner högst tillfredsställande. Det gläder mig att Sverige har denna positiva inställning till problemet. Europarådet har ju tämligen länge sysslat med frågorna om narkotikan i Europa. Redan 1970 antog vi en resolution i anledning av en motion som hade väckts ett par år tidigare. Vi baserade den resolutionen på en kartläggning av tillståndet i Europa, som hade verkställts av en under ministerkommittén arbetande expertkommitté. Vi uttalade redan då önskemål om att få en expertutredning tillsatt. Vi ville också ha ett organ för spridning av information mellan medlemsländer rörande narkotikaproblemet och de erfarenheter vi hade av vidtagna åtgärder. Den gången var ministerkommittén positivt inställd men sade sig vilja avvakta resultatet av ett symposium som vi också hade föreslagit. Ett sådant symposium kom till stånd i mars 1972. Vid detta symposium närvar också en rad delegater från den svenska riksdagen. I stort sett kan man säga att det symposiet kom fram till liknande ståndpunkter som dem vi hade i vår tidigare resolution. Resultatet av symposiet redovisades inför församlingen i oktober förra året med rapporter från den sociala kommittén och från den juridiska kommittén inom församlingen. Där återkom vi med samma önskemål som tidigare i den rekommendation, nr 679, som jag har hänvisat till i min fråga. Därför har jag all anledning att uttala min glädje och tillfredsställelse över att den svenska regeringen är så positivt inställd till detta problem. Jag vill säga det därför att jag tycker det är så angeläget att Sverige i detta avseende ger verksamheten i Europarådet sitt fulla stöd, inte bara därför att rådet tycks ha varit det första internationella politiska organ i Europa som har tagit upp denna fråga till allsidig belysning, utan framför allt därför att det förefaller mig som om Europarådet med sina 17 medlemsländer skulle vara det mellanstatliga organ i Västeuropa som i sin verksamhet kan nå de flesta länder som är aktuella i detta sammanhang. Till dessa hör inte minst Turkiet, som spelar en rätt framträdande roll som transitoland och leverantör av narkotika till Europa, trots alla de ansträngningar som man efter vad man har försäkrat oss där gör för att komma till rätta med narkotikatrafiken. Det faktum att man inom den gemensamma marknaden på initiativ av president Pompidou har beslutat att mer eller mindre tillfälligt ta upp narkotikaproblemet utgör såvitt jag kan se inte något skäl att negligera det arbete som pågår inom Europarådet, där man hittills har visat så stor aktivitet och där man tydligen har den största möjligheten att nå ut till många länder med sitt budskap. Jag ber än en gång att tacka för svaret.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att tillförsäkra de svenska missionärerna i Burundi skydd. Regeringen har alltsedan oroligheternas utbrytande i Burundi i fjol noga följt utvecklingen där. Efter de tragiska händelserna, som skördade tusentals människoliv och ledde till en omfattande flyktingström främst till Tanzania, har ett relativt lugn rått sedan hösten. Den 15 mars i år bröts emellertid detta av en gränskonflikt mellan Tanzania och Burundi. En burundisk militär operation mot flyktingläger i Tanzania kostade minst 70 människor livet. Efter att de burundiska myndigheterna påtagit sig ansvaret och officiellt beklagat händelserna, tycks nu situationen åter ha stabiliserats. För närvarande verkar ett femtiotal svenska missionärer i Burundi. De utgör en väl organiserad grupp med central ledning och administration i huvudstaden. Den svenske konsuln i Bujumbura, som har till uppgift att tillvarata svenska medborgares intressen, upprätthåller ett fortlöpande och nära samarbete med Pingstmissionens ledning på platsen. Han står också i kontakt med de burundiska myndigheterna angående de svenska missionärerna. Enligt samstämmiga rapporter föreligger det nu inte någon fara för svenska medborgare i landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min enkla fråga. Jag vet inte om jag helt kan dela hans optimism beträffande läget i Burundi. Bakgrunden till min fråga är givetvis de strider som pågår och har pågått drygt ett år mellan tutsioch hutustammarna. Av dessa är den regerande tutsistammen den mindre och representerar bara 15 procent av folket. De 50 svenska pingstmissionärer som arbetar i Burundi har ett par hundra inhemska medarbetare, varav 11 missionärer har mördats. Läget i Burundi är verkligen beklagligt. Det är ett av de svåra problem i världen som FN inte har kunnat ta sig an, trots att Burundi är ett gammalt FN-mandat, som visserligen upphört 1962. Utrikesministern menar att samstämmiga rapporter föreligger och att det inte är någon fara för svenska medborgare i landet. Det vore intressant att få veta vad det är för rapporter. Jag vet att vi har en svensk konsul, en belgare, i Bujumbura, men vi har också en ambassadör i Nairobi som borde kunna utveckla en viss aktivitet. Nyligen har vi emellertid från Sveriges Radios reporter i Östafrika, som har intervjuat utrikesministern i Burundi fått uppgiften att denne uttalat att ”svenskarna bör räkna med att de i fortsättningen inte bara riskerar utvisning. De kan också komma att dömas till långvariga fängelsestraff enligt landets lagar.” Jag tycker verkligen att det finns anledning att i en situation med hotade svenskar i ett land, vars regering enligt en FN-uppgift har tagit livet av 300 000 av sina egna medborgare, försöka förekomma de svårigheter som skulle kunna drabba de våra. Det är ju för sent när det verkligen har skett. Jag skulle vilja höra vad det är för samstämmiga rapporter som herr utrikesministern stöder sig på.
Herr talman! De rapporter som jag stöder mig på är dels missionsledningens egna uppgifter, dels den svenske konsulns uppgifter. I vilken mån de är mindre eller mera korrekta än herr Werners i Malmö informationer kan jag naturligtvis inte personligen avgöra. Jag kan uttrycka en förhoppning om den kommande utvecklingen, men jag är självfallet inte i någon position att ställa några garantier för den burundiska regeringens handlande. En åtgärd som vi vid behov kommer att vidtaga är en kraftfull diplomatisk intervention. Vi tvekar inte att göra en sådan diplomatisk intervention trots att av omständigheter, som helt beror på den burundiska regeringen, diplomatiska förbindelser ännu inte upprättats med Burundis huvudstad. Vi är därför framför allt men inte uteslutande hänvisade till konsulns agerande, och han har som herr Werner säkerligen känner till tagit flera initiativ under denna kritiska period till skydd för missionärerna. Trots att vi ännu inte har diplomatiska förbindelser hindrar detta inte vår ambassadör i Nairobi att besöka Burundi. Vi har också utnyttjat en annan väg, nämligen kontakterna och maskineriet i Förenta nationerna. Därutöver har vi — och detta är inte något oviktigt instrument när det gäller att påverka utvecklingen i vissa afrikanska stater — OAU, med vilken organisation vi har kontakter i just denna fråga.
Herr talman!

I fråga om dessa uppgifter får man nog försöka läsa fram sanningen mellan raderna. För övrigt tackar jag för det senaste inlägget, i vilket utrikesministern meddelade att man kommer att vidta kraftiga diplomatiska åtgärder och att man också tänker utnyttja kontakten med Förenta nationerna. Jag tror att det senare är mycket väsentligt, även om klausulen om interna angelägenheter är hindrande. Även i det här sammanhanget tror jag att om uppmärksamheten från skilda länder riktas mot vad som sker i Burundi, kommer det att betyda bättre förhållanden för de svenskar som där arbetar.
Herr talman! Herr Johansson i Holmgården har frågat mig om jag anser det vara lämpligt att länets egna byggföretag inte ges möjlighet att deltaga i anbudsgivningen då det gäller uppförande av byggnader för statliga ändamål. Upphandling och arbeten för statens behov regleras genom upphandlingskungörelsen. När det gäller byggnadsoch anläggningsarbeten infordras anbud i princip genom annonsering eller genom särskilda skrivelser. Det tillvägagångssättet skall därvid väljas som är lämpligast i varje särskilt fall med hänsyn till arbetets art och omfattning samt kravet på affärsmässighet. Det stadgas vidare i upphandlingskungörelsen att även anbud som kommit in från en inte tillfrågad anbudsgivare skall prövas. Byggnadsstyrelsen tillämpar normalt anbudsinfordran genom annonsering. Endast i särskilda situationer infordras anbud av ett begränsat antal entreprenörer. Exempel på sådana situationer är då tiden för anbudsförfarande och byggande är mycket kort. Därvid inbjuder styrelsen alltid entreprenörer som redan är verksamma på orten. De gällande bestämmelserna för statens upphandling har till syfte bl.a. att ge myndigheterna möjlighet att uppträda affärsmässigt. Inom ramen härför har myndigheterna viss frihet att välja formen för anbudsinfordran. Jag förutsätter att de fördelar som en lokal anknytning kan ge beaktas av de upphandlande myndigheterna inom ramen för syftet med upphandlingsbestämmelserna.

Herr talman! Jag ber att till herr finansministern få säga ett tack för svaret. Jag vill notera att det är ett uttömmande och bra svar och att det inte finns någon anledning att anmärka på det. Tyvärr tycks emellertid allt inte fungera på det sätt som finansministern här redovisar. Jag ställde frågan därför att det finns ett fall i min egen bygd där gällande bestämmelser inte på långa håll har följts. För närvarande pågår det räkning för en ny etapp vid tekniska högskolan i Luleå. I den räkningen har endast fyra företag getts möjlighet att vara med om anbudsgivningen. När svaret innehåller att ”även anbud som kommit in från en inte tillfrågad anbudsgivare skall prövas”, så vill jag bara till det säga att i detta fall har förekommit framställningar från flera andra, på orten etablerade byggföretagare som vägrats att vara med i denna prövning. Av de fyra som har tillfrågats är ett företag, nämligen BPA, verksamt på orten, så därvidlag finns ingen tveksamhet. Det andra är ett byggföretag från Göteborg som åtminstone inte de senaste tio åren har varit etablerat i Norrbotten och knappast norr om Stockholm. Det tredje är ett vägföretag från Umeå som är etablerat främst när det gäller vägförbättringar och vägentreprenader. Det fjärde är ett alldeles nyetablerat företag, som säkerligen inte kan uppvisa någon större konkurrens i denna entreprenad. Nog är det rätt förvånande, när vi har byggföretag på orten och för övrigt ett byggföretag som redan arbetar på platsen, att de inte får vara med om en sådan här prövning.

Jag vill följaktligen ställa frågan till finansministern om han menar att det handlingssätt som jag här har återgett överensstämmer med den redovisning som han nu har gett om hur det skall ske, och om så inte är fallet, om han är villig att medverka till att byggnadsstyrelsen verkligen får reda på vad den har anledning att handla efter.
Herr talman! Jag tror inte man kan ta den här femte etappen i utbyggnaden av Luleå högskola som något representativt fall när det gäller hur byggnadsstyrelsen hanterar upphandlingen. Det var alldeles speciella förhållanden, har det berättats mig. Man fick pressa anbudstiden till hälften av det normala, och detta föranledde att man samtidigt fick ha diskussioner i gång med anbudsgivarna. Det här är ett relativt stort bygge. Undervisningen är redan i gång, och bygget skall vara färdigt om ungefär ett år. Då kunde man inte gärna sitta och föra dessa diskussioner med ett obegränsat antal anbudsgivare. Man vände sig till ett par. Här har interpellanten anfört vilka det var, nämligen BPA och Vägförbättringar. Man har haft mångåriga goda erfarenheter av deras insatser just i dessa områden. Detta kompletterar man med ett par mindre företag för att få ett så utförligt konkurrenstest som möjligt när man så småningom skall bestämma sig. Senare kommer ju en efterföljande etapp att sättas i gång, och det är byggnadsstyrelsens mening att annonsera ut det hela och ta in anbuden i sedvanlig ordning. Herr talman! Det var en speciell situation som föranledde vissa begränsningar i anbudsförfarandet, och jag vill ha redovisat detta med vad jag har sagt nu.
Herr talman! Jag har ingen anledning att gå in på frågan om situationen är speciell eller inte i det här fallet. Det må vara hänt att det är tidspress, men nog är det rätt förvånansvärt, när man i en sådan situation vill ha en konkurrens, att man åker ned till Göteborg och tror att ett företag, som är etablerat där och som inte uppträder i Norrland över huvud taget, snabbast skall kunna medverka i detta konkurrenstest. Det byggföretag däremot som arbetar på platsen och som följaktligen skulle ha haft de bästa förutsättningarna — finns redan på arbetsplatsen, inte bara på orten — och de byggföretag som i övrigt finns i länet, är väl kända och väl etablerade och kan sin sak, dessa får inte vara med.

Ett företag kan, tror jag, snabbt få fram ett anbud i det här fallet, nämligen BPA, men att det blir något konkurrenstest vägrar jag, herr statsråd, absolut att gå med på.
Herr talman! Vi kan naturligtvis inte stå och diskutera det specifika fallet. Men av interpellantens senaste inlägg fick man onekligen den uppfattningen att byggnadsstyrelsen borde vara bunden att ge speciella favörer till de företag som just råkar vara på orten. Det skär sig mot upphandlingsförordningen. Man kan enligt denna riskera att få ett företag inte bara från Göteborg utan kanske t.o.m. från Malmö, om det visar sig att företaget bygger billigare och rationellare än vad ett specifikt företag gör på den ort där bygget skall läggas. Därmed har jag inte givit mig in på någon inbördes värdering av Göteborgsföretaget och Luleåföretaget, utan jag talar rent principiellt. Jag har velat säga detta eftersom man onekligen av det senaste inlägget fick intrycket att byggnadsstyrelsen borde vara ortsbunden vid infordran av anbud, vilket den inte är. Den kan ta vissa hänsyn, som jag sade avslutningsvis i mitt interpellationssvar, men den har frihet att gå över hela landet.
Herr talman! Att byggnadsstyrelsen inte är ortsbunden förstår jag. Torsdagen den Men i finansministerns svar sägs det i alla fall att styrelsen alltid inbjuder 12 april 1973 entreprenörer som redan är verksamma på orten. Jag menar absolut inte att något företag — vare sig dom är på platsen eller ej — skall vara favoriserade. Vad jag menar är att de i länet etablerade och verksamma byggföretagen rimligen borde ha fått vara med i ett sådant här fall. Man kan starkt ifrågasätta om det inte, med den sorts konkurrens som det här ges tillfälle till, blir så att ett visst företag favoriseras.
Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av de senaste dagarnas larmrapporter om många dödsfall bland barn och ungdom på grund av sniffning. Jag utgår från att det är en pågående undersökning i Göteborg om thinnermissbruket som har föranlett frågan. Som ett led i denna undersökning har gjorts en kartläggning av antalet dödsfall i hela landet som inträffat i samband med thinnersniffning under den senaste femårsperioden och för tid dessförinnan. Dessa uppgifter understryker att thinnermissbruket är ett allvarligt problem. Utredningsgruppen i Göteborg fortsätter sitt arbete för att i samråd med socialstyrelsen ta fram underlag för åtgärder mot thinnermissbruket. Till gruppens fortsatta arbete har Kungl. Maj:t nyligen lämnat bidrag ur allmänna arvsfonden. Jag vill erinra om att thinnerfrågan har behandlats vid flera tillfällen här i riksdagen. Senast den 8 mars 1973, dvs. för endast ungefär en månad sedan, besvarade jag en enkel fråga om åtgärder mot thinnermissbruk. Jag redovisade då en rad åtgärder för att stävja detta missbruk. Socialstyrelsen har i mars 1973 tillsatt en särskild arbetsgrupp med representanter för styrelsen, giftnämnden och Svenska kommunförbundet. Denna arbetsgrupp skall bl.a. på grundval av Göteborgsundersökningen skyndsamt lämna förslag till åtgärder i thinnerfrågan. Informationsfrågan ägnas också stor uppmärksamhet. Sålunda färdigställs nu inom socialstyrelsens hälsovårdsupplysningsdelegation en broschyr med utförlig information om thinnersniffning och de medicinska och sociala risker som är förbundna härmed. Broschyren skall inom kort sändas ut över hela landet till personer som kommer i kontakt med olika riskgrupper. Vidare kommer Kommunförbundet i samarbete med socialstyrelsen att 1973—1974 anordna ett 20-tal regionala konferenser med bl.a. socialarbetare och fritidsledare angående missbruk av olika medel.
Herr talman! De senaste dagarnas alamerande rapporter om att ett 50-tal barn och ungdomar från åtta år och uppåt har avlidit på grund av olika slag av sniffning har givit mig anledning att fråga socialministern som jag gjort, och jag tackar nu för svaret. Av svaret framgår att frågan har aktualiserats flera gånger under det senaste året, och socialministern hänvisar till en rad åtgärder för att stävja missbruket. Jag tycker emellertid att svaret saknar förslag på konkreta åtgärder. Det är mera en redovisning av den kartläggning och de undersökningar som har pågått lång tid och som ännu pågår. Sniffning av thinner, solution och fläckurtagningsmedlet TRI — men även andra lättlösliga ämnen — har varit och är ett växande problem. Tyvärr har emellertid debatten och intresset för att stävja sniffningen kommit i bakgrunden de senaste åren. Detta kan bero på att narkotikaproblemen har varit det överskuggande bekymret, men det innebär inte att sniffningen i absoluta tal skulle ha minskat. Den s.k. thinnergruppen i Göteborg, som avser att lägga fram en rapport om sin undersökning vid nästa årsskifte, har redan nu givit besked om så grava missförhållanden att det finns anledning för myndigheterna att handla snabbt och kraftfullt. Av de kända omkring 50 dödsfallen har nära hälften avlidit genom direkt thinnersniffning, men andra tragiska former att förkorta livet — t.ex. självmord, dråp, innebränning och drunkning — ger en aning om den fruktansvärda situation som dessa barn och ungdomar befinner sig i. Även de som överlever missbruket — och de är många fler än de som omkommer — får men för livet, ofta så allvarliga men att de kräver livstidsvård på mentalsjukhus, därför att varken hjärnan eller kroppen fungerar. Jag vill nu komplettera min fråga så här: Skulle man inte kunna föreslå några konkreta åtgärder som kortsiktigt kan lösa en del problem i avvaktan på mera långsiktiga lösningar, t.ex. genom att skolöverstyrelsen utfärdar anvisningar om att thinner och liknande vätskor skall vara förvarade under lås? Nu finns ju alla sniffningsbenägna produkter mycket ofta spridda i många skolsalar. Därtill kunde kanske också kemikaliehandeln få ytterligare rekommendationer att t.ex. begränsa sitt sortiment. Nu har detta ärende varit uppe ofta till debatt. Det bollas mellan olika arbetsgrupper, mellan regeringen, riksdagsmotionärer och oss ”enkla frågare”. Men man har en känsla av att det händer för litet och att ytterligare något måste göras i denna allvarliga fråga.
Herr talman! I mitt svar har jag redovisat några viktiga åtgärder för att komma till rätta med thinnermissbruket. Därutöver kan jag nämna att socialstyrelsen under hösten i fjol hade överläggningar med giftnämnden och med Sveriges färghandlares riksförbund. Avsikten har varit att begränsa tillgängligheten av thinner m. m samt att försöka få fram alternativa förtunningsmedel och även att i butikerna lämna viss information till kunderna. Socialstyrelsen har också bedrivit en omfat tande upplysningsverksamhet på detta område. Under senaste åren har styrelsens hälsovårdsupplysningsdelegation anordnat ett tiotal konferenser med kommunala fritidsledare angående missbruksfrågor. Den verksamheten kommer att fortsätta. I slutet av mars i år anordnade socialstyrelsen också tillsammans med Kommunala fritidstjänstemäns riksförbund särskilda studiedagar i Norrköping för kommunalpolitiker och fritidstjänstemän m.fl. kring temat drogmissbruk och fritidsmiljöer. Omkring 300 personer deltog i dessa studiedagar. Även enskilda kommuner har tagit många lovvärda initiativ för att sprida information om sniffning. Sålunda har bl.a. Stockholms barnavårdsnämnd och sjukvårdsförvaltningen i Göteborg givit ut särskilda broschyrer om thinner och sniffning. Det är ett allvarligt problem, och vi måste på olika sätt gå vidare här för att så långt det går åtgärda detta missbruk. Men vi skall inte förringa värdet av information, och jag utgår självfallet från att skolan här har en utomordentligt viktig uppgift.
Herr talman! Jag delar socialministerns uppfattning om att vi måste gå vidare härvidlag. Jag anser bara att det, trots socialstyrelsens arbetsgrupper och deras överläggningar, händer litet — för litet — och det som nu har initierats har dröjt alltför länge. Kommunstyrelsen i Göteborg skrev på fullmäktiges uppdrag redan före midsommar förra året till regeringen och krävde snabba och snara åtgärder. Jag tycker att det borde ha hänt en del av mer konkret slag under de tre kvartal som gått. Nu nämnde socialministern något som skulle kunna göra läget bättre, men jag tror att en större aktivitet från socialministerns och socialstyrelsens sida skulle förbättra situationen ytterligare. Jag upprepar vad jag tidigare sade: Man har en känsla av att den här frågan alltför mycket bollas mellan olika ansvarsgrupper med den fördröjning som det innebär när det gäller att stävja det här missbruket. Det ger tyvärr en alltför passiv bild av den handlingskraft som borde ha funnits under den tid som gått för att man skall kunna åstadkomma en bättre tingens ordning när det gäller detta svåra problem.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att det inte är någon ny fråga. Vi har under ett stort antal år sökt gå fram på olika vägar för att stoppa missbruket, och vi kommer att gå vidare, som jag starkt understrukit.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att hälsovårdsnämnderna får ökade möjligheter att ingripa mot störande och skadligt buller inom diskotek och liknande lokaler. Bestämmelserna i hälsovårdsstadgan syftar till att förebygga eller undanröja sanitära olägenheter. Störande buller kan utgöra en sådan olägenhet. Bestämmelserna avser dock i första hand att skydda omkringboende mot buller. I det avseendet har hälsovårdsnämnderna redan tillräckliga befogenheter. Till skydd för de anställda finns bestämmelser i arbetarskyddslagstiftningen. I 10 § i arbetarskyddslagen sägs bl.a. att lämpliga anordningar skall vidtas för att hindra att arbetstagare skadas genom att utsättas för buller. För tillämpningen av denna bestämmelse i arbetarskyddslagen har arbetarskyddsstyrelsen nyligen fastställt anvisningar rörande ljudoch ljusstyrka i vissa lokaler t.ex. diskotek . Anvisningarna har utarbetats i samråd med arbetsgivaroch arbetstagarrepresentanter. Om ljudnivån hålls under den gräns som anges i dessa anvisningar torde även gästerna i regel skyddas för skadligt ljud.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Frågan var främst föranledd av uppgifter som förekommit om hörselskador hos värnpliktiga vid inskrivningen. Den nedsatta hörseln har i många fall uppgivits ha sin orsak i att vederbörande besökt diskotek där ljudstyrkan som bekant håller sig på en nivå som i många fall knappast kan motsvara vad som enligt föreskrifter anses acceptabelt. Stickprovsundersökning på ett diskotek här i Stockholm visade också att bullernivån låg på 110 decibel. Risk för hörselskador finns redan vid 90 decibel. Många diskotek och liknande lokaler följer sannolikt inte gällande föreskrifter avseende ljudnivån i lokalerna. Det är mig inte bekant i vilken utsträckning myndigheterna kontrollerar tillämpningen av bestämmelserna. En sådan kontroll synes bli aktuell närmast i det fall då kringboende klagar över ljudstyrkan i en lokal. Om lokalen således ligger så att man inte stör boende i närheten löper man sannolikt inte några större risker för myndigheternas ingripande. Däremot kan den höga bullernivån orsaka obotliga skador hos dem som befinner sig inom lokalen. Det gäller både anställda och tillfälliga besökare. I arbetarskyddslagstiftningen stadgas visserligen — vilket framgick av svaret — att lämpliga anordningar såvitt möjligt skall vidtas för att hindra att arbetstagare skadas genom att utsättas för buller eller annan liknande olägenhet. Några nya förordningar med generell räckvidd har emellertid inte utfärdats när det gäller bullernivån inom diskotek. Med hänsyn till det ökande antalet diskotek i landet borde det vara angeläget att framför allt ge hälsovårdsnämnderna större befogenheter att ingripa och att således generellt skärpa förordningarna om bullernivån. Diskotek frekventeras som regel av mycket unga människor, av vilka man inte kan begära att de själva skall skydda sig mot de skador en alltför hög bullernivå kan leda till. Tvärtom är det väl så att de unga trivs med den höga ljudstyrkan och vänjer sig vid den. Därför bör de myndigheter som bär ansvaret på det här området ingripa. Avslutningsvis vill jag, herr talman, bara ställa en fråga till socialministern: Om ett diskotek inte stör grannarna och om det inte finns någon anställd personal, har då hälsovårdsnämnden möjlighet att ingripa, om bullernivån ligger på oacceptabel höjd?
Herr talman! I de anvisningar rörande ljudstyrkan i vissa lokaler som jag nämnde i mitt svar konstaterar arbetarskyddsstyrelsen att ett kontinuerligt buller under mer än fem timmar dagligen innebär risk för hörselskada om bullrets ljudstyrka — ljudnivå — överstiger 85 decibel-A. Ljudnivån ensam är inte avgörande för när denna risk föreligger. Risken beror även på den tid som man utsätts för bullret och på bullrets karaktär, dvs. vilken frekvenssammansättning bullret har. Undersökningar på restauranger, diskotek o. d. har visat att det främst är ljudet från dansmusiken som har sådan styrka och frekvenssammansättning att det medför risk för hörselskada. Undersökningarna har gällt dels ljudnivåer och frekvenssammansättning, dels den tid som personal och besökande utsatts för ljudet. Arbetarskyddsstyrelsen har — det har jag understrukit — därför beslutat att ljudnivån i regel skall understiga 85 decibel-A. Här inbegrips diskoteken — det har jag redan betonat. Om den genomsnittliga tid som personalen utsätts för bullret inte överstiger tre timmar i veckan kan undantag få göras från den angivna ljudnivån. Enligt styrelsens mening bör vidare orkesterns placering vara sådan att serveringspersonal inte ständigt behöver passera nära denna. För att komma till rätta med problemet, herr Börjesson, behövs inte i första hand ökade möjligheter för hälsovårdsnämnderna, utan man bör sträva efter att ge ökad information om skadeverkningarna. Det har arbetarskyddsstyrelsen gjort genom dessa anvisningar.
Herr talman! Jag är medveten om att en ökad information är både nyttig och värdefull. Men tyvärr når informationen många gånger inte fram. Dessa ungdomar är kanske inte mottagliga för informationens budskap, och det måste väl herr socialministern då ta fasta på. Det är då samhällets skyldighet att på något sätt gripa in. Min fråga kvarstår: Har myndigheterna möjlighet att ingripa om ljudnivån på ett diskotek är oacceptabel, helt enkelt skadlig, om det inte finns några grannar till diskoteket som upplever det som en sanitär olägenhet och om det inte finns någon anställd personal? Jag vore tacksam att få ett svar på den frågan.
Herr talman! Såvitt jag vet har hälsovårdsnämnden den möjligheten. Finns det klara belägg för att sanitära olägenheter föreligger, har nämnden självfallet möjlighet att ta upp frågan för direkta åtgärder.
Herr talman! Jag är tacksam för denna komplettering. Jag har nämligen kommit i kontakt med hälsovårdsmyndigheter som sagt att de inte har några möjligheter att ingripa, därför att det icke finns några grannar eller någon anställd personal som upplever bullret som en sanitär olägenhet. Jag är mycket tacksam för socialministerns svar, som jag skall vidarebefordra.
Herr talman! Hälsovårdsnämnderna är säkerligen medvetna om både sina möjligheter och sina rättigheter här. Jag har pekat på att när sanitära olägenheter föreligger för grannar, som utsätts för störande ljud, har de självfallet möjlighet att ta upp sådana frågor för direkta åtgärder, såsom jag redan har sagt.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat mig om jag anser att de regionalpolitiska principer, som uttalats i riksdagen under hösten 1972 och som kommit till uttryck i Kungl. Maj:ts cirkulär den 13 februari 1973, har iakttagits vid därefter beslutade indragningar av poststationer, t.ex. beträffande Fagerås och Sillerud i Värmland. Jag har tidigare här i kammaren vid olika tillfällen redogjort för den postala servicen på landsbygden och hur denna successivt förbättrats, framför allt genom utökning av systemet med bilåkande lantbrevbärare. I samband med att lantbrevbäringen byggts ut har mindre poststationer kunnat dras in utan några serviceförsämringar för allmänheten. Tvärtom har ett stort antal människor, som tidigare inte haft postutdelning eller en sämre sådan, fått tillgång till lantbrevbärare, som i princip fungerar som rullande postanstalter. Lantbrevbärarna ombesörjer sedan ett par år i vissa kommuner, framför allt i Värmland, viss social service utöver den normala postservicen. Det kan gälla utsändning av livsmedel och apoteksvaror, förmedling av boklån, hembesök och hjälp åt äldre med enklare uppdrag m.m. Jag anser att denna verksamhet — som för närvarande sker på prov — kan vara ett sätt att genom utnyttjandet av postverkets och lantbrevbärarnas breda kontaktyta bryta isoleringen för människor i glesbygd och ge dem en viss social grundservice.

PRECIREnE utbredning kan kombinera den med viss social service — bygger enligt för indragning oc min mening på principer som ligger väl i linje med riksdagens uttalanden i — POStStationer anledning av höstens regionalpolitiska proposition.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för ett fylligt svar, men jag vill redan nu säga att jag inte är lika tacksam för innehållet i svaret. Jag delar kommunikationsministerns uppfattning att försöksverksamheten med social service är alldeles utomordentlig, och den hoppas jag att vi skall kunna fortsätta med. Men själva kärnfrågan är huruvida det beslut följs som vi fattade i höstas och som utmynnade i det cirkulär som jag har påtalat och som även kommunikationsministern har berört här, vari det klart sades ifrån att man uppmanade myndigheterna ”att verka för att de allmänna regionalpolitiska mål nås som riksdagen uttalat sig för”. Frågan är om de här indragningarna verkligen ligger i linje med den uppmaningen. Jag ifrågasätter det mycket starkt, måste jag säga. När nu statsrådet hänvisar till trafikutskottets behandling av motionen av herr Johnsson i Blentarp m.fl. vill jag säga att den motionen visserligen avslogs, men samtidigt uttalade ett enigt trafikutskott att man förutsatte att behoven av poststationer även i glesbygderna skulle beaktas.

Vid samma sammanträde beslutade man att anta en byggnadsplan för byggande av 30-40 villor i ett samhälle, och så kom då postdirektionens i Västra distriktet beslut om att indra dessa poststationer — mot en enig folkmening och mot eniga kommunala myndigheter, som starkt har protesterat. Jag ifrågasätter om detta verkligen är att följa de intentioner som vi var överens om i höstas. Det är möjligt att det är speciellt bekymmersamt i den del av landet som jag kommer från. Redan under första halvåret skall man dra in ungefär 5 procent av de poststationer som vi har i landet. Man har redan dragit in 14, och av dem ligger 11 i det västra distriktet — ett av de sju distrikten. Vi är alltså tydligen speciellt hårt drabbade. Jag tycker att statsrådets svar är farligt — det ger liksom råg i ryggen åt direktionen att handla fritt på det här fältet, och detta gör mig orolig.
Herr talman! Det avgörande för behandlingen av ett sådant här ärende 17 är om servicen för människorna försämras eller förbättras. Jag bygger mitt svar på att indragning av en poststation normalt inte innebär en serviceförsämring. Tvärtom blir det en serviceförbättring genom att man får hela den postala servicen in i bostaden, om man inte bor alltför långt från de allmänna farvägarna. Jag har visserligen inte så lång erfarenhet beträffande denna verksamhet i departementet, men den sträcker sig dock över i det närmaste fyra år. Om vi hade tid skulle jag kunna ta fram en rad exempel som visar att införandet av lantbrevbäring i en bygd först har mött kraftiga protester — naturliga, tycker jag, eftersom människorna upplever indragningen av den fasta postanstalten som en radikal försämring av den offentliga servicen för just deras bygd eller by. I det helt övervägande antalet fall, om också inte i alla, möter jag — antingen det är jag som frågar dem eller det är de själva som tar upp frågan — en helt annan attityd till den förändring som genomfördes ett eller halvtannat år tidigare. Då har man nämligen upptäckt fördelarna med lantbrevbäringen. Begreppet lantbrevbärare har ju sedan gammalt något av både romantik och enkelhet över sig. Den gamle lantbrevbäraren var den som kom med tidningen och privatbreven. Dagens lantbrevbärare kommer oftast i bil. Han har möjlighet att sköta insättningar och uttag på postsparbank, han har möjlighet att utföra över huvud taget alla postala tjänster som en postanstalt utför, bortsett från att han inte kan dra med sig alla paket. Jag kan inte gå i god för att vi i det fall som herr Eriksson i Arvika har tagit upp kommer att få precis den här reaktionen efter något år, men jag är inte helt säker på att jag inte får rätt även när det gäller herr Erikssons exempel.
Herr talman! Kommunikationsministern och jag är överens om att det i många fall har blivit en förbättrad service. Jag antydde också inledningsvis att kombinationen av lantbrevbäring och social service är bra på många ställen. Vi är även ense om att det avgörande för ställningstagandet skall vara just om servicen blir bättre eller sämre. Men när en enig befolkning, en enig kundkrets, tillsammans med kommunala myndigheter i ett samhälle — vi kan ta Fagerås som exempel — som är på väg att expandera, säger att ”Det här accepterar vi inte”, tycker jag det är underligt att postdirektionen handlar så som den gör. Det är ju en litet förändrad tid nu. Vi strävar efter att så många som möjligt skall komma ut i sysselsättning. Folk är hemifrån i större utsträckning än tidigare. Det gör att det kanske fanns större fog för systemet med lantbrevbärare för några år sedan än nu. Jag sade förut att detta inte enbart gäller västra distriktet, även om tyngdpunkten ligger där. Jag läste just i tidningen i dag att kommunikationsministern har en uppvaktning av sina egna partibröder från Österfärnebo i södra Gästrikland som har precis samma problem. Jag tror att det var väldigt klokt av kommunikationsministern att lämna en ventil öppen för om reaktionen kommer att bli allmän i de här områdena. Jag bjuder gärna hem herr Norling till Värmland, och vi kan gå runt i de här bygderna om ett halvår. Jag är rätt övertygad om att fullföljer direktionen sina intentioner, kommer vi att möta protester även då.
Herr talman! Får jag föreslå som en personlig önskan att vi dröjer ett år, herr Eriksson. Det kanske behövs ett år för att erfarenheterna skall kunna bedömas. Då kommer jag.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig om jag vill redogöra för principerna för hastighetsbegränsningar på inlandsbanan. Inga särskilda principer gäller för hastighetsbegränsningar på inlandsbanan i förhållande till järnvägsnätet i övrigt. Begränsningarna beror främst på sådana faktorer som geotekniska förhållanden, kurvradiernas storlek, lutningsoch signalförhållanden, banans bärighet m.m. Jag utgår från att herr Wikner har ställt frågan med anledning av de hastighetsbegränsningar på inlandsbanan som beslutats gälla fr.o.m. tidtabellsskiftet den 18 juni i år. Högsta tillåtna hastigheten för motorvagnar kommer då att sänkas från 90 till 85 km tim på sträckan Orsa—Mora. Några olägenheter av ifrågavarande hastighetssänkningar uppkommer knappast. Tidsförlusten i gångtid beräknas variera mellan en halv och en och en halv minut för nyss nämnda sträckor. I anslutning härtill kan konstateras att efter tidtabellsskiftet nio tåg av berörda aderton har oförändrad tidtabellstid, tre tåg en förlängning med 2-4 minuter och sex tåg förkortad tidtabellstid, varav tre med 1—5 minuter och tre med 10—24 minuter. Vad speciellt gäller sträckan Orsa—Mora har hastigheten sänkts på grund av slitna räler. Rälsbyte planeras hösten 1974 och fr.o.m. sommartidtabellen 1975 beräknas motorvagnarnas hastighet åter kunna höjas på den sträckan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Frågan är, som kommunikationsministern förmodade, föranledd av att det har varslats om hastighetsbegränsning från 90 km tim efter vissa sträckor på inlandsbanan fr.o.m. den 18 juni i år. Enligt de uppgifter vi fått skulle detta bero på att järnvägsspåret och rälsbussen inte skulle tåla högre hastighet än 85 km tim. I övrigt är hastigheten 90 km och dessa skyltar måste nu bytas ut. Det har sagts mig, att man för att slippa sätta upp nya skyltar i stället sänker hastigheten utefter de här sträckorna till 85 km. Den hastighetsbegränsning som föreslås berör en avsevärd sträcka. Jag ifrågasätter om de uppgifter rörande en tidsförlust på en halv till en och en halv minut som kommunikationsministern gav är riktiga. Jag tror att det rör sig om en större tidsskillnad. De som bor inom dessa områden anser att denna hastighetsbegränsning — trots att den är liten — medför en serviceförsämring, något som jag kan hålla med om. Jag anser inte heller att den är motiverad. Jag har själv för några dagar sedan åkt halva den del av banan som berörs av hastighetsbegränsningen. Jag fick då upplysningar om att det inte mötte något hinder att hålla 90 km hastighet på de delar av banan som nu inte har hastighetsbegränsning på grund av kurvor m.m. För att ge de människor som bor i dessa glesbygder goda kommunikationer borde man i stället höja hastigheten, men nu gör man tvärtom. Det positiva i svaret är naturligtvis, att man planerar att hösten 1974 företa rälsbyte emellan Orsa och Mora. fr.o.m. sommaren 1975 beräknas motorvagnarnas hastighet åter kunna höjas på sträckan. Jag vill ställa en följdfråga till herr kommunikationsministern: Hastighetsbegränsningen är väl inte föranledd av att man tänker lägga ner persontrafiken på inlandsbanan? Det är angeläget att få den frågan besvarad.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidtaga för att förbättra hamnmöjligheterna på Gotland. Hamnfrågorna tillhör det kommunala ansvarsområdet. Samtidigt gäller att kommunerna har möjlighet att under vissa förutsättningar få arbetsmarknadsverkets medverkan vid utförande av hamnarbeten.
Herr talman! Det var en ganska lång debatt i går även om Gotland. Det kan därför verka egendomligt att vi måste ta upp den nu igen. Vi skall dock inte upprepa gårdagens debatt. Samtidigt som jag tackar för svaret, vill jag förklara att jag från den synpunkten kan förstå att svaret blev något torftigt.

Att hamnsituationen är så besvärlig att man inte vet om man kanske hamnar i Slite eller i Kappelshamn kan inte vara tillfredsställande, framför allt inte från samhällets synpunkt och därmed inte heller från kommunikationsministerns synpunkt. Kommunikationsministern förklarar enligt svaret att han ingenting kommer att göra. Vi har fått det beskedet. De vackra orden från i går räckte alltså inte längre än till i dag. Nu är det kommunen som får lösa detta problem. Att det saknas något större engagemang från kommunikationsministern att medverka till att få fram erforderligt kapital och vidta behövliga åtgärder, framför allt inför den stundande turistsäsongen, kan jag bara beklaga. Man kanske ännu inte har insett hur besvärlig situationen är för de många gotlänningarna. Öns unika förhållanden har tydligen inte satt sådana spår att vi ens är beredda att konstatera att åtgärder måste vidtas. En insats på ett par miljoner kronor skulle behövas, och det var dem jag naturligtvis hade hoppats att kommunikationsministern skulle ställa sig positiv till och, i varje fall mot bakgrund av vad som sades i går, förklara sig beredd att på något sätt försöka åstadkomma en förbättring, i första hand av Kappelshamn.

Herr talman! Herr Svanström har frågat mig vilka möjligheter postverket har att i samband med av rationaliseringssträvanden betingade namnändringar och andra omläggningar vid postanstalter tillmötesgå allmänhetens önskemål om bibehållen postadress. Jag har tidigare redogjort för den postala servicen på landsbygden och hur denna successivt förbättrats, framför allt genom utökning av systemet med bilåkande lantbrevbärare. Serviceförbättringarna för kunderna har i regel kunnat kombineras med en minskning av postverkets kostnader. För att uppnå denna kombination av god service och låga kostnader krävs ett effektivt utnyttjande av lantbrevbärarna. Utökningen av lantbrevbäringen medför ibland att mindre poststationer blir överflödiga. I andra fall har kanske den berörda orten så stort hushållsunderlag att postverket bedömer att en postanstalt bör finnas kvar. Denna omorganiseras då till en filial till den större postanstalt varifrån brevbäringen utgår. Eftersom postadressen markerar den ort varifrån posten delas ut innebär förändringen av brevbäringen att de berörda hushållen får en annan sorteringshänvisning, dvs. en ny postadress. Min mening är att postverket skall iaktta försiktighet vid ändring av de nuvarande ortnamnen som postadresser. Den något minskade effektivitet detta kan innebära för postverkets del får uppvägas av de fördelar som människorna har av att få behålla namn, som anknyter till deras bygd.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag har ingen avvikande mening i förhållande till statsrådet när det gäller de fördelar som lantbrevbäring i lyckligaste fall och faktiskt i de allra flesta sammanhang innebär. Jag har själv mångårig erfarenhet av denna verksamhet och tillhör dem som har förstått att utnyttja den maximalt. Vid ett sådant förhållande är lantbrevbäringen en mycket förnämlig service. Det är emellertid tråkigt att den ökade lantbrevbäringen i ganska många fall medför att hävdvunna adresser försvinner. Bl. a vid diskussioner här i riksdagen har ju de gamla ortnamnen betraktats som kulturhistoriskt värdefulla, och de är kära för dem som har använt dessa namn i många år. Liksom när det gäller många andra spörsmål i riksdagen ligger det ett konkret fall bakom min fråga, nämligen just en förändring av det slag som statsrådet nämnde, att en postanstalt omorganiseras till att bli filial till en annan. Filialen ligger emellertid i en tätort, och när posten där fick en ny lokal och allmänheten samtidigt fann att det blev en ändrad adress som människorna inte kände någon samhörighet med, så är det klart att man blev upprörd. Det har gjorts en namninsamling med 700 namn där det krävs en förändring, och även andra aktiviteter har bedrivits.

Herr talman! Jag vill gärna ha sagt att sista stycket i mitt svar ger det besked som herr Svanström nu efterlyser på nytt. Postverket får iaktta stor försiktighet när det gäller sådana här förändringar i framtiden. Jag tror att med den konkreta utformningen av mitt svar bör även herr Nr 68 Svanström kunna känna en viss förtröstan inför kommande beslut. Torsdagen den

Herr talman! Tekniken och den tekniska utvecklingen skall alltid underordnas människan. Denna självklara princip kan det vara skäl att ständigt hålla levande. Den tekniska utvecklingen är enorm på skilda områden, och detta gör att det ibland kan bli svårt för politikerna att klara matchningen mot den framstående tekniska expertisen, som självklart har en inneboende strävan att gå vidare även på områden där det inte finns någon erfarenhet att kolla resultaten mot. Ett område där utvecklingen varit mycket snabb under senaste år är dataområdet. De flesta människor har upplevt denna utveckling som något fascinerande och enormt. Det har bl.a. gällt de dataprogrammerade månfärderna, för att ta ett påtagbart exempel. Men nu har denna beundran från de många människorna blandats med en betydande oro. Orsaken härtill är den ökade tillkomsten av dataregister innehållande personuppgifter av skilda slag. Därmed har också risken för kränkning av den personliga integriteten starkt ökat med allt vad detta innebär av otrygghet för de enskilda människorna. Det är därför en angelägen åtgärd att genom lagstiftningsåtgärder garantera skyddet för den personliga integriteten på det här området. Från centern har vi starkt understrukit detta i olika sammanhang, inte minst här i riksdagen. Särskilt vill jag nämna vårt ställningstagande i anslutning till framställningen i föregående års statsverksproposition om anslag för utveckling och införande av centralt personregister, CPR. Vi hävdade då med kraft att vi inte kunde vara med på detta, alldenstund frågan om lagstiftning på dataområdet inte hade prövats av riksdagen. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att förslag nu kommit om ändringar i tryckfrihetsförordningen och om en ny datalag. Vi har också i det mesta kunnat ansluta oss till innehållet i propositionen 33. På vissa punkter har vi ansett det nödvändigt med ett förtydligande, vilket vi även framfört i motionerna 1637 och 1640. Innan jag går in på några kommentarer till dessa frågor vill jag bara helt kort konstatera att informationsbehandling med hjälp av ADB är en värdefull tillgång för inte minst den industriella utvecklingen. Genom ADB kan betydande rationaliseringar göras och planeringen ske med ett bättre underlag än som tidigare varit fallet. Även inom den offentliga och enskilda sektorn i övrigt är tillgången till automatisk databehandling av betydelse för riktigt beslutsfattande och rationalisering. Härom kan således inga delade meningar råda. Ekonomiska aspekter och bedömningar kommer självklart också in i bilden. Men det blir även fråga om svåra bedömningar, och den enskildes situation nu och i framtidens dataålder kräver det mest grannlaga avgörande och de svåraste avvägningarna. Därvid är det i första hand två huvudintressen som skall vägas mot varandra: dels är det offentlighetsprincipen som icke minst skall ge den enskilde möjligheter att hävda sig och sin rätt, dels skyddet för den personliga integriteten så att den enskilde inte lämnas ut på sätt som allvarligt skulle skada honom eller henne. När det gäller offentlighetsprincipen och avvägningarna därom är det tillfredsställande att föreliggande förslag innefattar samma regler som gäller handlingar i övrigt och att dessa regler nu skall tillämpas också på tekniska upptagningar. Viktigt är att tekniska upptagningar tillhandahålles allmänheten i läsbar form så att på det sättet inte några missförstånd kan komma in vid de olika bedömningarna. Det är således genom datatekniken som förbättrade möjligheter för den enskildes insyn och kontroll kan komma till, men självklart kan detta också betyda att myndigheterna i sitt agerande får en tillgång som kan vara betydelsefull för dem och föra dem in på de svåra avvägningar jag nyss nämnde om. Det kan vara så att register, som inte var för sig kan te sig särskilt besvärande för den enskilde, vid samkörning kan ge en mycket ingående och närgången bild av den enskildes förhållanden. Därför måste t.ex. samkörningsmöjligheterna noga kontrolleras så att man inte den vägen kan uppnå resultat som inte var avsedda. För att förhindra otillbörligt intrång är det nödvändigt att datainspektionen visar stor restriktivitet när det gäller tillstånd till samkörning av register. Datainspektionen, som intar en central och avgörande roll vid den nya datalagens tillämpning och som i sina ställningstaganden även har att enligt 6 § pröva tekniska uppgifter, måste förutsättas få möjligheter att följa den tekniska utvecklingen på området. Det är således nödvändigt att man här har klart för sig det självklara och nödvändiga i att datainspektionen får goda möjligheter till sådana bedömningar. När det gäller direkta lagändringar har vi i reservation 1 föreslagit en ändring beträffande tillståndsgivningen. Paragrafen innehåller föreskrift om att personregister inte får inrättas eller föras utan tillstånd från datainspektionen. Undantagna är register som inrättas av Konungen eller riksdagen. Yttrande skall dock även i det fallet inhämtas av datainspektionen. Vi finner det för vår del otillbörligt att regeringen kan inrätta ett personregister trots att kanske datainspektionen avstyrkt detsamma. I sådana fall bör det åtminstone bli underställt riksdagen för prövning. I korthet är det alltså detta som reservationen innefattar. När det gäller reservation 2 om en särskild dataombudsman har vi från centern inte i nuläget kunnat ansluta oss till detta krav. Vi finner det riktigare i ingångsläget att om behov föreligger stärka de redan nu befintliga organen som har att ta till vara den enskildes rätt. Datalagen är ju ny. Det är således svårt att göra bedömningar om hur den kommer att verka i skilda detaljavseenden. Jag vill här starkt understryka vad också utskottet sagt i sitt betänkande att det här är ett förstlingsverk på ett nytt och komplicerat lagstiftningsområde. Redan detta betyder självklart att det blir svårigheter att få en lag och en tillämpning av den som täcker upp vad man har avsett. Vi måste alltså noggrant pröva utvecklingen på området och tillämpningen av lagen. Sedan får vi återkomma till förändringar om det kan anses nödvändigt. Det kan ändå sägas att det är viktigt att vi fått denna lag. Jag vill än en gång understryka detta, och jag vill uttala den förhoppningen med anledning av tillkomsten av lagen att de många människorna genom lagen och dess rätta tillämpning skall känna den trygghet och få det skydd som de förväntar. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 och i övrigt till utskottets betänkande.

Herr talman! Vi lever i dataåldern, har man sagt, och det är säkert sant. Datatekniken har ju upplevt en fantastisk utveckling under de två senaste decennierna. Denna tekniks enorma möjligheter att snabbt och relativt korrekt förmedla information har ju redan verkat revolutionerande på flera fält, på teknikens eget och på vetenskapens fält över huvud taget ävensom på det administrativa området. Det är sant, som det är sagt, att datatekniken fortfarande är stadd i mycket snabb utveckling. Men kunskapens träd är nu som alltid på gott och ont.

Dataanläggningen kan bli en förfärlig makt över den enskilda människan. I varje fall kan den upplevas så, och det är illa nog. Vi har nu ungefär 3 000 datasystem på den enskilda sektorn och närmare 400 på den offentliga. Och det är en hittills helt oreglerad verksamhet. Därför är det synnerligen glädjande att regeringen nu har lagt fram förslag om datalag och förändringar i tryckfrihetsförordningen som kan stävja datamissbruk, både medvetna och omedvetna sådana. Lagen har sina uppenbara begränsningar — självklart när det gäller ett så nytt fält — men att låta hela datafältet vara oreglerat längre går bara inte. Jag vill också betyga att det har rått mycken samstämmighet i utskottet beträffande den här lagens nödvändighet. Både i propositionen och i motionerna ävensom i utskottsbetänkandet framhålls det ju att lagen får betraktas som ett provisorium. Utvecklingen går snabbt på detta område och det vill till att man följer utvecklingen och ständigt förnyar lagbestämmelserna så att man kan ingripa i de nya lägen som uppstår. Det är egentligen bara på ett par punkter, herr talman, som meningarna har gått isär. Den första punkten är den, som herr Boo också nämnde, huruvida de personregister som inrättats av statsmakterna, i sista hand regeringen, skall vara underkastade datainspektionens tillståndsgivning. Propositionen och utskottsmajoriteten anser inte att det är nödvändigt. Vi menar att det är nödvändigt, och det har vi framfört i moderatmotionen 1641. I sanningens namn skall dock sägas att även utskottet menar att datainspektionen skall öva tillsyn och föreslå regeringen lämpliga föreskrifter när man avser att upprätta datapersonregister. Utskottsmajoriteten förbehåller datainspektionen inspektionsrätt osv. och anser att de yttranden som inspektionen kommer att avge till statsmakten skall väga mycket tungt vid bedömningen. ”Det enda undantaget”, skriver utskottsmajoriteten, ”är att inspektionens föreskrifter inte får stå i strid med beslut av regering eller riksdag.” Annars blir det precis samma bedömning av statliga som av andra personregister. Skillnaden blir ”bara den”, framhåller utskottet, ”att datainspektionen beträffande de förra inte själv kan fatta beslut”. Detta, herr talman, är kanske inte så ”bara”. Det ”enda undantaget” är kanske inte så betydelselöst som propositionen och utskottsmajoriteten vill låta påskina. Att datainspektionen inte kan fatta beslut om tillstånd för statliga personregister och att regeringen kan bortse från inspektionens föreskrifter är inte likgiltigt. Det kan upplevas som ganska allvarligt. I den offentliga debatten är det just de statliga registren som har stått i centrum både här hemma och utrikes. Till dessa register har ju slutits människors fruktan och olustkänslor. Man har på känn att man löper risken att bli registrerad — med eller mot sin vilja — på ett närgånget och kanske integritetskränkande sätt. Väl inplacerad i ett sådant registernät med alla de egenheter och avigsidor som man representerar är man lätt ett offer för statsmakternas manipulerande. Herr talman! Jag vill nu inte måla något statsråd på väggen. Jag menar inte att vi har det läget i vårt land eller att vi rimligen skall få det, men vi vet att det förekommer på andra håll ute i världen, och det är mänskligt om allmänheten vill freda sig också för möjligheten till en sådan utveckling. Datalagen är avsedd att vara ett skydd, men undantar man just statliga personregister från datainspektionens tillståndstvång, får man räkna med att allmänheten upplever detta som ett allvarligt och omotiverat avsteg från datalagens grundtanke. För det är dock en skillnad mellan att ge tillstånd och att bara avge ett yttrande — skillnaden mellan tillstånd och tillsyn. I praktiken behöver skillnaden som regel kanske inte blir så stor, men man har inga garantier därför. Det är förvånande att inte utskottsmajoriteten inser detta utan hellre följer departementschefen och tar avstånd från offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs mening. I den kommittén har man ju ingående diskuterat dessa frågor och stannat för den uppfattning som kommit till uttryck i reservationen 1. Det är tvivelsutan betryggande om man beslutar om alla personregisters likhet inför lagen. Nu kan man tycka att det är konstitutionellt inkonsekvent att regeringen skulle behöva underordna sig datainspektionens beslut. Men det måste innebära en god garanti för allmänheten att en regering, om den vill handla i strid med inspektionens föreskrifter, måste gå till riksdagen för att få mandat. Nu menar utskottsmajoriteten att riksdagen ju alltid på skilda sätt utövar en kontroll av regeringens agerande, och man hänvisar till frågeoch interpellationsinstituten liksom till konstitutionsutskottets granskning av regeringens skilda fögderier osv. Men vi som brukar ställa enkla frågor vet att det är ett mycket tvivelaktigt instrument när det gäller att påverka ett statsråd i någon riktning. Och vad konstitutionsutskottets prövning beträffar förekommer den ju en gång om året, så det skulle inte precis bli någon rapp kontroll av personregistren. Vi menar att det är mycket bleka hänvisningar som utskottsmajoriteten här gör. Den andra punkten där oenighet inom utskottet uppstått gäller frågan om vem som skall handlägga ärenden angående tillsyn och besvär över inspektionens beslut. Här menar utskottet att datainspektionens beslut i sista hand skall kunna överklagas hos Kungl. Maj:t och att JO skall ha tillsynen över datainspektionen precis som över andra statliga ämbetsverk. JK skall föra talan mot inspektionen och tillvarata allmänhetens intressen. Vi finner inte denna ordning till fyllest utan förordar en särskild dataombudsman. Det är i sanningens namn ett folkpartiinitiativ, men vi tycker att det är värt att stödja och därför har vi slutit upp kring det i reservationen 2. Det rör sig här om så tekniskt krångliga frågor att man inte har någon anledning att belasta de redan hårt arbetstyngda JO och JK med detta. JK är ju dessutom Kungl. Maj:ts höge jurist och torde också fördenskull vara mindre lämplig ifall någon vill klaga över något Kungl. Maj:ts register. Vi är av den bestämda uppfattningen att det ur alla synpunkter är bättre att en dataombudsman, som är fristående, utövar tillsynen av hur datainspektionen handlägger integritetsfrågorna. Den slutgiltiga tillsynen av dessa känsliga integritetsfrågor måste ordnas så att allmänheten upplever största möjliga rättstrygghet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Den datalag som vi diskuterar i dag är ju i första hand avsedd att skydda medborgarna mot intrång från statens, näringslivets eller andras sida i deras integritet. Detta är ett utomordentligt lovvärt ändamål, som vi alla är ense om. Vad vi däremot kan vara något oense om, är medlen att nå det. Folkpartiet har ända från början krävt en dataombudsman som ett värn för den enskilde i hans mellanhavanden med dem som manipulerar databankerna. Propositionen, som vi diskuterar i dag, föreslår i stället i likhet med offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén en datainspektion, som bl.a. skall fullgöra en del av de plikter som dataombudsmannen har tänkts att sköta — en del, men inte alla. De uppgifter som en dataombudsman egentligen borde ha är enligt lagförslaget och utskottet uppdelade på tre olika instanser. Justitiekanslern skall sköta överklagandet, JO skall vara en allmän klagomur och datainspektionen skall övervaka sig själv. Detta måste bli förvirrande för allmänheten och leda till besvärliga överlappningsfrågor hos ämbetsmännen. Låt oss få en dataombudsman i stället, dit den okunnige och ängslige kan vända sig, en som står oberoende av andra statliga instanser och får tid och möjlighet att samla på sig den sakkunskap och den erfarenhet som är oumbärliga för att man skall klara detta svåra och komplicerade område! Låt oss också få en datainspektion, som inte gör undantag för de viktigaste registren! I likhet med de två tidigare talarna anser vi i folkpartiet att de stora, väsentliga registren, t.ex. folkoch bostadsräkningen, som Kungl. Maj:t organiserar och utfärdar bestämmelser om, skall ligga under datainspektionen precis lika mycket som alla andra register, inte minst med hänsyn till samarbetet mellan de olika registren. En upplysning som har lämnats för ett ändamål till en viss myndighet kan nämligen komma att användas av en annan för ett helt annat ändamål. Detta är en sak som departementschefen är medveten om och nämner, men då skall man också dra slutsatsen av det, nämligen att datainspektionen måste ha rätt att bestämma i lika hög grad över alla register och se till att bestämmelserna om överföringar dem emellan samordnas och hänger ihop. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Men med den här propositionen som vi skall anta i dag är inte debatten om hur datorerna skall användas — så att de gör nytta och icke skada — avslutad i vårt land, den är bara påbörjad. Det är klart att det behövs lagar som hindrar människorna, i stat, näringsliv eller andra organisationer, från att använda datorer till intrång i andras integritet. Det är bra att vi börjar få dem. Men i förhållandet människa—dator är integritetshotet inte den enda faran. Jag vill här kort peka på två andra faror som vi måste hålla ögonen öppna för, faror som detta nya tekniska redskap ingalunda skapar, men skärper. Den första är att maktbalansen tippar över åt det håll där makten redan är störst och att de som har föga makt blir ännu vanmäktigare. Den andra är avpersonaliseringen — att människan förväxlas med sin egen dataskugga. Ett exempel på hur man i all välvilja spelar den första utvecklingen i händerna är den bestämmelse i den nya lagen som säger att myndigheterna visserligen som förut skall vara skyldiga att lämna ut alla offentliga upplysningar i läsbar form till den som önskar dem och som inte kan förutses använda dem på integritetskränkande sätt, men att de inte skall vara skyldiga att lämna ut dem i datoriserad form, dvs. som magnetband eller motsvarande. Denna bestämmelse har givetvis tillkommit för att skydda medborgarna mot missbruk av selektiv reklam och sådant, som har väckt en del berättigad olust. Men i själva verket har man då kastat ut barnet med badvattnet. Ty det kan tänkas många fall, där det blir ett stort handikapp för den som vill använda sin lagliga rätt att kontrollera vad myndigheterna gör och kanske formulera motförslag, om han — det blir väl vanligen fråga om en organisation — får ut uppgifterna som en stor binge utskrifter och inte som ett band där uppgifterna kan behandlas tusen gånger snabbare. Folkpartiets representanter har i dag inte velat reservera sig på den här punkten, därför att det är med dagens teknik utomordentligt svårt att tillgodose både integritetsskyddet och den värdefulla offentlighetsprincipen just i det här fallet. Men detta är en anledning till att tänka noga över hur man skall kunna ändra tekniken. Vi har i motionen 1636 lagt fram det förslag som Teknologföreningen utformat och som går ut på att avkoda personnumren, så att de blir ofarliga, och så att man sedan kan använda alla databand som behövs för samhälleliga ändamål, utan att det finns någon risk för att de givna upplysningarna kan kopplas ihop med identifierade individer. Om och när en teknik av denna art blir genomförd kommer kraven på en total tillämpning av offentlighetsprincipen även på databaserat material att kunna genomföras utan skador för individen. Vi anser detta vara ett ytterst väsentligt mål att arbeta mot. Utskottet yttrar sig med dubbel tunga om detta Teknologföreningens och vårt förslag: dels håller man med departementschefen om att det blir för krångligt, dels säger man att det hör till de föreskrifter som i övrigt kan bli aktuella i samband med datainspektionens tillståndsprövning. Jag utgår från att datainspektionen verkligen kommer att ta allvarligt på denna fråga, inte minst med hänsyn till att detta blir det enda sättet att förhindra en ständig uppdatering av alla de register över alla svenska medborgare som vid det här laget finns i utlandet på ett flertal håll och tjänar en rad intressen som vi inte har den minsta möjlighet att kontrollera. Den andra faran som jag nämnde är dataskuggan — alltså att samhällets mer eller mindre legitima behov av att hålla reda på medborgarna, i förening med datateknikens speciella möjligheter och frestelser, leder till att den levande människan förvandlas till en serie kryss i olika rutor, som riskerar att få en högre verklighetsdignitet än hon själv. Som bekant har redan vid olika tillfällen socialvårdare i Stockholm och Göteborg, en överläkare i Stockholms län och föräldrar och skolpsykologer från hela landet upphävt protester mot att klienter, patienter och elever i alltför hög grad och på ett alltför schematiskt vis sätts på hålkort eller i databanker. Skolbarnens hälsokort, för att ta ett exempel som är aktuellt just i dagarna, har ju funnits länge, och de har bestått i enkla anteckningar om sådant som skolsköterskan eller läkaren har funnit lämpligt att notera om barnens hälsa och familjemiljö och vad det nu kan ha varit för privata upplysningar. Nu vill man utvidga och rationalisera detta och avge yttrandena i form av streck och siffror och bokstäver i vissa rutor, som är dimensionerade så att de någon gång kan sättas på dator. Vad är det för fel på den tanken då? Ja, jag vill illustrera det med en enda mening ur de allmänna kommentarer som skolöverstyrelsen har utfärdat angående hälsokortens användning. Där står det: ”Den grundläggande principen för hela systemet är den, att hälsokorten skall avteckna en överskådlig helhetsbild över barnets utveckling.” Tänk ett ögonblick på vad den meningen innebär. En överskådlig helhetsbild över ett barns utveckling! Tänk ett ögonblick på ett enda konkret barn som ni själva känner och sätt er in i att översätta detta barns utveckling, dess hela utveckling, till några kryss och tecken som är enkla nog för en dator att svälja och reproducera. Och tänk er sedan att ni är mottagare av en sådan helhetsbild, och ur dess olika tecken skall ni plocka fram någonting som ni skall kunna ha glädje av när ni skall hjälpa eller ta hand om ett för övrigt okänt barn! Upplever ni inte hela vidden av faran i att det blir en dataskugga i stället för en människa, som ni kommer att hantera? Och skulle ni inte i stället behöva en anvisning från skolöverstyrelsen, där det sades: Se upp! De här uppgifterna är ytterst bristfälliga, osäkra och otillräckliga. Tro inte på dem. Låt er inte hypnotiseras av dem! Den sortens varning, som alltid är berättigad när man skall ta fram uppgifter ur en dator men särskilt när det gäller enskilda människor, är det som i vår datamotion nr 240 har kallats för angivande av datakvalitet. Ordet datakvalitet betyder inte alls bara — som utskottet tycks ha förutsatt — att man vaktar på att inga direkt falska uppgifter kommer in i datorn, och ännu mindre enbart att inga data förvanskas genom maskineller programfel under själva hanteringen inne i datorn. Båda dessa faror existerar, men de är inte de största eller de värsta. Nej, det värsta är att s.k. fakta, åtkomna på fullt laglig väg och programmerade på oklanderligt sätt, missbrukas av fullständigt legitima befattningshavare. Och detta sker i all oskuld, därför att befattningshavarna inte har någon möjlighet att bedöma hur de meddelanden som de får förhåller sig till — jag skall inte säga till verkligheten, ty det är en djup filosofisk fråga vad man egentligen menar med verklighet — men till en rad andra fakta, andra bedömningar och sållningar, som skulle fått fram helt andra bilder. Läkaren vet att en diagnos på en sjuk människa kan bli totalt vilseledande, om bara ett enda faktum är bortglömt och utelämnat. Det behövs inga mätfel eller förfalskningar för det. Men detta tycks inte vara lika uppenbart för alla samhällsarbetare eller pedagoger, åtminstone inte för dem som tror sig kunna sätta upp en helhetsbild av ett barns utveckling med så trubbiga instrument som skolöverstyrelsens hälsokort. Nu skulle väl det inte göra så mycket, om alla som använder dessa kort vore medvetna om deras ofullkomlighet och hur litet de kan användas till. Men kan vi vara säkra på det? Kanske går det i stället så, som en skribent i Handelstidningen uttryckte det häromdagen. Han skrev: ”Om vi mer och mer avskaffar betygen, då blir ju hälsokorten med alla deras "uppgifter om familjeförhållanden och fritidsvanor det enda skrivna materialet om och kring eleven, och då kanske detta kort får alldeles för stor betydelse vid bedömandet av eleven.” Så långt har ju ingen förutsatt att det skall gå. Men vi vet att det skrivna ordet, särskilt när det kommer ur en dator och ser så objektivt och lidelsefritt ut, har en oväntat stor makt att binda människors omdöme och se mycket exaktare ut än vad det är. Jag har velat ta denna något utförliga illustration, därför att det tydligen har varit litet svårt att förklara vad som menas med datakvalitet. Men detta är vad det är fråga om: kvalitetsangivelser vid olika typer av datauppgifter om individer, en påminnelse om att ingenting blir mera sanning för att det sätts på data, och att var och en som tar emot en dators uppgifter skall vara medveten om detta och få hjälp till att vara medveten om det. I många fall torde varningen för en alltför låg datakvalitet vara nog för att över huvud taget låta bli att sätta vissa typer av uppgifter på data. Herr talman! Utskottet säger i sitt korta yttrande om motionen 240 och dess krav på datakvalitet följande: ”Utskottet förutsätter att de i motionen aktualiserade frågorna om felaktig användning av data uppmärksammas av datainspektionen.” Det är en förhoppning som jag livligt delar, och jag hoppas också ha kunnat i någon liten mån visa på hur svårt och stort detta område är och hur väl man behöver vara uppmärksam på det.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan menade beträffande dataombudsmannen att det i nuvarande skede inte finns skäl att skapa en ny institution — utbygga verksamheten med en ny institution, som han sade. Men herr Johansson måste väl ändå hålla med om att det kommer att bli så många nya uppgifter och så många komplicerade tekniska spörsmål att JO i annat fall måste bygga ut sin institution. Om man bygger ut i det ena eller det andra sammanhanget spelar mindre roll. Får vi en dataombudsman nu har vi de garantier för säkerheten varom önskemål framförts av flera talare. Beträffande JK vidhåller jag att den gången han är kronjurist, regeringens åklagare, kan JK inte vara rätt forum för allmänheten att vända sig till i fall där man vill besvära sig över något register som har kommit till stånd på Kungl. Maj:ts initiativ. Det går verkligen inte ihop, herr Johansson. Herr Johansson menade att jag hade avstyrkt fru Kristenssons motion. Jag anslöt mig till folkpartireservationen. I reservationen 1 står det att ”med anledning av — — — motionen 1973:1644” — alltså moderatmotionen — intar vi den och den ståndpunkten. Vi har alltså inte frånträtt det väsentliga, utan vidhåller att de register som kommer till på initiativ av regeringen skall vara underkastade inspektionens beslut. Den blir inte någon överordnad myndighet i och för sig, utan det innebär bara att om inspektionen inte kan tillåta de föreskrifter som regeringen har tänkt sig får regeringen gå till riksdagen och begära mandat. Det måste vara konstitutionellt riktigt. Till och med jag begriper att riksdagen måste ha det sista ordet i dessa frågor både visavi regeringen och datainspektionen. När det gäller besvärsfrågorna i övrigt får man inte frikoppla den andra reservationen från den första. Om man förutsätter att det blir en dataombudsman kommer också de andra besvärsleden i ett annat ljus, herr Johansson.
Herr talman! Bara några ord med anledning av herr Johanssons i Trollhättan resonemang beträffande reservationen 1. Självklart har regeringen, som också framhållits av herr Werner i Malmö, rätt att gå till riksdagen. Därmed har den formell möjlighet att få ett register inrättat på områden där den finner det angeläget trots att datainspektionen avstyrkt. Jag tycker nog ändå att herr Johansson i Trollhättan har tagit upp alltför teoretiska resonemang. Som han själv säger behövs i samtliga fall pengar för att ordna register, och då måste riksdagen pröva anslagsfrågan. Jag anser därför att det innehåll som finns i reservationen 1 väl täcker en rimlig ordning i det avseendet.
Herr talman! De argument som herr Johansson i Trollhättan framförde mot en dataombudsman hade, såvitt jag förstår, kunnat anföras mot varje ombudsman av motsvarande typ som vi har i landet. Men jag tar fasta på att herr Johansson i Trollhättan säger att vissa argument kan anföras även för dessa förslag, och vi får återkomma när vi ser i vad mån de behöver genomföras. Att det kommer att behövas ett ställe där den sakkunskap samlas som krävs för övervakning av datateknikens utveckling här i landet är absolut säkert.